Herr talman! Det gläder mig att justitieministern låter mig arbeta inom konstitutionsutskottet som jag finner lämpligast. Justitieministern sade att plastspiralerna inte fanns då förordningen 1938 tillkom. Denna förordning talade om inlägg i livmodern, pessarer 0. s. v. År 1966 ändrade man förteckningen i denna förordning och förklarade att plastspiralerna skulle betraktas som preventivmedel. Det är alltså här man kommer fram till den springande punkten: Är plastspiralerna att utan vidare betrakta såsom preventivmedel? Justitieministern säger ja och åberopar Ingelman-Sundbergs uttalande. Det finns andra uttalanden som går i rakt motsatt riktning. Man har alltså inte kommit till en sådan fullständig klarhet som justitieministern hävdar. I de handlingar utskottet gått igenom finns det bl.a. ett brev från medicinalstyrelsens chef till socialministern, som begärt upplysningar om huruvida man skall betrakta plastspiralerna som pre ventivmedel. Medicinalstyrelsens chef säger här att man inte har kunnat klarlägga varför spiralerna har antikonceptionella effekter. Man vet att ägglossningen och äggets befruktning inte förhindras men däremot det befruktade äggets inplantation i livmoderslemhinnan. Man frågar sig då: Kan detta vara ett preventivmedel? Har man här inte att göra med ett fosterfördrivande medel? Är inte användningen av ett medel som hindrar utvecklingen av ett befruktat ägg sådan att den kan komma i konflikt med gällande bestämmelser om fosterfördrivning? Vi säger att detta vet man inte. Vi säger att den kan komma i konflikt, och därför borde riksdagen ha hörts. Jag tycker att saken är ganska klar. Jag kan förstå om man säger att det är preventivmedel, men då kan jag inte förstå resonemanget i propositionen nr 18. Någonting är det som inte stämmer. Vi känner till plastspiralernas stora betydelse internationellt. Fortfarande gäller att vi i konstitutionsutskottet inte diskuterat frågan i sak, men vi har sagt att riksdagen borde få ta ståndpunkt av formella skäl, bl.a. det formella skälet att man då kunde ha fått den diskussion som vi genom justitieministerns ingripande nu får.

Herr talman! Det var egentligen fru Segerstedt Wibergs näst föregående framträdande som gjorde ait jag begärde ordet, Jag är ledsen att jag i någon mån måste grumla den ljusa tavla om enighet i utskottet som hon då målade. Speciellt i fallet plastspiralerna var enigheten inte så stor som hon ville göra gällande. Tvärtom var söndringen mellan mig och fru Segerstedt Wiberg redan i avdelningen mycket djup, och den var så varaktig att den sitter i än. Jag delar nämligen inte hennes uppfattning att ett befruktat ägg är att betrakta som ett foster, och det gjorde jag gällande även i utskottet. Jag gör det fortfarande. Det memorial som vi har här och som fru Segerstedt Wiberg lagt in alltför mycket i är resultatet av en kompromiss. Jag vill betona att det sägs i utlåtandet att begagnande av plastspiral skulle kunna komma i konflikt med brottsbalkens bestämmelser om fosterfördrivning. Hur fru Segerstedt Wiberg eiler någon jurist vill driva sakbevisningen i det sammanhanget har jag inte fått någon uppgift om, och det övergår i varje fall vad jag kan tänka ut.

Herr talman! Diskussionen om enhälligheten förstår jag inte. Det är ett enhälligt uttalande som ligger på riksdagens bord. Därom råder ingen tvekan. Om det är en kompromiss eller inte hör inte hit. Det är enhälligt. Jag begärde närmast ordet med anledning av att herr Hernelius ansåg att det närmast tillkom utskottets presidium att avlägga detta vittnesbörd, och det vittnesbördet vill jag härmed ha avlagt. I de ivå ärenden som statsrådet Kling frågade om vill jag erinra om att utskottet funnit att det inte förelegat sådana särskilda omständigheter som kunnat ge utskottet anledning till någon erinran mot Kungl. Maj:ts beslut. I den andra frågan är det när riksdagen skall höras. Därvidlag har vi kommit till den slutsatsen att det som var sant 1967 var sant jämväl 1966. Jag tror man kan utgå ifrån att det kanske är bättre att gå och höra riksdagen i de fall då man är tveksam. Tveksamheten har visserligen uppstått senare än februari 1966, men statsrådets inlägg här innebär ändå att det kunnat råda en viss tveksamhet. Det är väl närmast det som man här velat framhålla. Sedan föreligger det väl också en missuppfattning beträffande den historiska sidan av saken. Det är väl ingen tvekan om att det är ett historiskt memorial som här har avlämnats. Det står i linje med det som författningsutredningen har föreslagit. Det återfinns i grundlagberedningens direktiv. Vi har sagt att det är en försöksverksamhet, och det är möjligt att man får reformera den. Försöksverksamheten kommer emellertid att vara besvärlig så länge man inte har det andra instrumentet, nämligen misstroendeförklaringen. Till dess får man väl försöka nöja sig med detta. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande att detta memorial måtte läggas till handlingarna.
Herr talman! Jag vidhåller att det icke förelåg någon tveksamhet beträffande plastspiralernas användbarhet och verkningar 1966. Att det i dag föreligger tveksamhet tror jag vi kan vara överens om. Jag vill ytterligare bara säga till fru Segerstedt Wiberg att propositionen nr 18 om a-pillerna icke har något som helst samband med frågan om plastspiralerna. Det är helt skilda saker.

Herr talman! När justitieministern nu säger att det 1966 icke förelåg någon tvekan om plastspiralerna, skulle jag kunna nöja mig med den kommentaren att det borde ha förelegat sådan tvekan. Jag vill då än en gång hänvisa till professor Thornstedts utredning. Den är begärd den 1 juni 1966 och avgiven den 30 september 1966. Thornstedt är professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Jag skall, herr talman, inte trötta kammaren med att återge de 17 sidorna till protokollet utan nöja mig med tre meningar från nämnda utredning. På sid.

Denna tolkning är visserligen strikt juri diskt-teknisk, men någon möjlighet att här använda en friare lagtolkningsmetod under åberopande av ändrade värderingar i samhället eller ändrade ekonomiska, tekniska eller sociala förhållanden föreligger inte, eftersom det rör sig om en helt modern lagstiftning och meningarna i samhället rörande lösningen av detta kriminalpolitiska problem torde vara vitt skilda.» Jag tycker att detta uttalande är ganska klarläggande. I övrigt, herr talman, skall jag bara göra den kommentaren till den senare delen av denna debatt, att den kanske illustrerar vådan av alltför stor enighet.
Herr talman! Jag vill bara svara justitieministern att jag vet att proposition nr 18 gäller klinisk prövning av andra medel. Men det resonemang som förs där blir helt obegripligt om man skall resonera som justitieministern gör här i fråga om plastspiralerna. Jag vill anknyta till vad herr Hernelius har läst upp. Hela proposition nr 18 bygger ju på just det resonemanget, och det är därför man kommer till att det kan diskuteras om plastspiralerna är preventiva eller fosterfördrivande. Jag har ingen sakkunskap på detta område, men det framgår tydligt av handlingarna att man inom läkarkåren är tveksam och har olika åsikter.

Herr talman! Jag skall inte på något sätt förlänga debatten, jag vill bara till herr statsrådet framföra också min syn på hans deltagande i debatten. Det har tidigare uttalats ett tack för att han velat komma hit och redogöra för sina synpunkter, och jag instämmer helt i det tacket. Det är naturligtvis angeläget att dessa frågor ventileras. Saken har en mycket stor betydelse. Det rör alltså riks dagens kontroll över sitt verkställande organ, som tidigare framhållits. Vid dessa speciella punkter som behandlats vill jag bestämt hävda att konstitutionsutskottet gått mycket allvarligt till sin uppgift. Man har verkligen försökt tränga in i problemställningarna, och vi har enhälligt funnit anledning att anlägga de synpunkter som här har anlagts. Från den bedömning jag gjorde inledningsvis, som orsakade kritiken från herr statsrådets sida, när jag hävdade att det var allvar även bakom påpekandena i dagens utlåtande, måste jag uttala min glädje över att justitieministern tagit påpekandena på det sättet ad notam. Det är precis vad som varit meningen.
Herr talman! Det föreligger den skillnaden mellan plastspiralerna och de apiller som proposition nr 18 handlar om, att plastspiralerna skall användas före och pillerna efter samlag. Sedan, herr Hernelius, är det väl att begära något omänskligt av ett statsråd, att han skall i februari 1966 veta vad en professor kommer att tycka och tänka på hösten samma år. Jag tycker att man går litet för långt i kraven på de kvalifikationer som skall krävas av en socialminister, när man begär detta. Vad herr Torsten Andersson nu sade skulle kunna föranleda en lång principiell debatt. Hur skall man fatta utskottets uttalanden här? Utskottet inlägger i ett grundlagsstadgande en annan mening än vad regeringen kanske gör. Låt oss för ett ögonblick anta att utskottet, objektivt sett, skulle ha fel. Har då riksdagen genom att lägga detta memorial till handlingarna stiftat ny grundlag?

Herr talman!

Om jag börjar från slutet och alltså tar det sista yrkandet först, kan jag nämna att utskottet erinrat om vad det uttalat i sitt utlåtande nr 25 i år, nämligen att frågan om inrättande av ett organ för behandlingsforskning inte längre bör uppskjutas. Med hänvisning till detta utalande och till att denna fråga också bör ingå som en arbetsuppgift inom den kriminologiska forskningen har vi från vårt håll på den här punkten kunnat ansluta oss till utskottets uttalande. Vad beträffar möjligheterna att förbättra relationerna mellan polisen och allmänheten har utskottet hänvisat till att det åligger rikspolisstyrelsen att verka för ett gott förhållande och att på det lokala planet polisnämnderna har denna uppgift. Utskottet hänvisar också till ett interpellationssvar som justitieministern lämnade i denna kammare i januari till herr Sveningsson. Vidare hänvisas till den informationsbyrå som finns hos rikspolisstyrelsen. Emellertid kan man väl konstatera att polisnämnderna inte fått vare sig de personella eller ekonomiska resurser som skulle behövas för att utöva någon verksamhet i det här fallet. Eftersom det i instruktionen för polisnämnderna står att sekreterare skall utses inom nämnden, blir det ju en kommunal förtroendeman. Nämnden har alltså inte till sitt förfogande någon utredningsman, något kansli eller någon person som kan hjälpa till med utredningar. Det är därför nödvändigt att resurserna förstärks på det här området. Möjligen kan man tänka sig att det på nytt blir en viss anknytning till kommunal myndighet eller att staten — efter den genomgång som nu skall göras av polisnämndernas verksamhet — ställer me del till förfogande så att nämnderna får deltidsanställda sekreterare och kan fylla sin viktiga uppgift. Utskottet talar också om att den avoga inställning gent emot ordningsmakten som förekommer torde finnas endast hos vissa smärre grupper av storstadsungdom. Därvidlag kanske man också skulle ha önskat ett uttalande från utskottets sida angående pressens och andra massmedias stora roll i detta sammanhang. Massmedia har här ett mycket stort ansvar. På många håll är man väl medveten om det ansvaret, men tyvärr finns det brister i vissa avseenden, och det bidrar till att polisen får svårigheter i sitt arbete. Jag kan påpeka att även rikspolisstyrelsen har framhållit massmedias roll när det gäller att forma allmänhetens attityder. Med detta, herr talman, har jag knutit några synpunkter till den blanka reservation som finns fogad till utlåtandet. När det gäller yrkandet om en utredning angående ett utbyggande av kriminologisk och rättssociologisk forskning hänvisar utskottet till att det åligger universitetskanslersämbetet att följa utvecklingen. Utskottet hänvisar även till att det finns förslag om en professur i rättssociologi upptagen för budgetåret 1969/70. Rikspolisstyrelsen har i detta fall sagt, att brottsligheten under senare år har visat en oroande utveckling både när det gäller brottens antal och svårighetsgrad. Det är ett uttalande som många gånger under vårriksdagen gjorts från denna talarstol. Rikspolisstyrelsen — framhåller = att forskningsresultat inom kriminologi och rättssociologi är utomordentligt värdefulla. Styrelsen tillstyrker därför motionärernas yrkande att dessa ämnens utbyggnad på längre sikt blir föremål för utredning. Även Svenska polisförbundet instämmer i utredningskravet och vill ha till stånd ökad forskning. En av våra huvudstadstidningar hade i sitt söndagsnummer en intervju med en expert på detta område, professor Sveri, och hans medhjälpare. Där finns en hel del av intresse just om detta ärende. Det påpekas att Sverige är en mycket lämplig plats för kriminologisk forskning, så lämplig att landet skulle kunna göra en internationellt banbrytande insats på detta fält. Vägen till målet är dock lång. Man måste bygga ut forskningen och knyta unga akade miker, som har utbildning även på andra fält, till denna forskning. Det finns redan nu på kriminalvetenskapliga institutet ett basmaterial som har samlats in under de senaste åren. Det är ett mycket intressant material, som skulle kunna samlas till en svensk kriminologi. Basmaterialet kommer alla till godo, säger professor Sveri. Det kan bli mycket fullständigt. Det är ett faktum, att alla svenskar finns registrerade, ofta på flera sätt, vilket gör det lätt att skaffa uppgifter, till skillnad från många andra länder, där statistiken på detta område är bristfällig. Man har redan nu på detta institut satt i gång några projekt nämligen en undersökning av en ny behandlingsmetod i ungdomsfängelser, en undersökning av domstolarnas beslut i vårdnadsfrågor och en undersökning av hur många brott som inte polisanmäls. Ett treårsprojekt pågår som rör utlänningarnas brottslighet i Sverige. Detta sistnämnda är, säger professor Sveri, ett område som vimlar av fördomar. Detta är bara några punkter på ett stort och vidsträckt fält, där betydligt större uppgifter väntar. Här har bl.a. nämnts den psykiska anpassningen av de intagna, återanpassningen i samhället samt svar på frågan i vilken utsträckning straff och myndigheternas övriga åtgärder verkligen har en avskräckande effekt. Jag finner att rikspolisstyrelsens uttalande och de uppgifter av professor Sveri som jag här anfört styrker reservanternas krav på att en utredning bör komma till stånd. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som finns fogad till punkten 1 i utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Diesen har åskådligt redogjort för vad reservationen innebär. Den yrkar på en särskild utredning om hur man på längre sikt skall bygga ut forskningen i ämnena kriminologi och rättssociologi och hur man skall främja forskarrekryteringen och undervisningen i dessa ämnen. Behovet i dessa avseenden står klart — sannolikt omfattas syftet allmänt i riksdagen. Jag har tidigare under några år varit med och motionerat om en professur i kriminologi. En sådan har också beslutats och förverkligats för något år sedan, då en professur inrättades vid kriminalvetenskapliga institutet. Där har man skapat en basorganisation som bör ytterligare byggas ut. Inte minst väsentligt är naturligtvis att främja forskarrekryteringen; uppslag i det avseendet saknas förvisso inte. Men när utskottsmajoriteten i alla fall avböjt att tillstyrka den begärda utredningen, beror det på att vi anser att det i första hand skall ankomma på vederbörliga forskningsorgan och universitetsmyndigheter att ta dessa initiativ; det utvecklas ingående på sid. 8 i utskottsutlåtandet. Där erinras också om att universitetskanslern lagt fram en utbyggnadsplan som gäller nya professurer och laboraturer, en s.k. rullande femårsplan. Kanslern upptar där också en professur i rättssociologi men har inte närmare preciserat innehållet. Den av honom önskade tidtabellen avser budgetåret 1969/70. Utskottet har med hänvisning till kanslerns förslag och tidtabell förutsatt, att det är just vederbörande fakultetsberedningar och universitetskanslersämbetet som bör bevaka och utveckla de i motionen berörda frågorna. Vi har också fäst uppmärksamheten vid det utlåtande som riksdagen nyligen antagit på förslag av beredningsutskottet i anledning av motioner om ungdomsvården. I det utlåtandet understryks starkt det förslag som i fjol framlades i betänkandet om behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna. Förslaget innebär att man skall skapa ett särskilt organ för behandlingsforskning när det gäller återfallsbrottslighet och elever vid ungdomsvårdsskolor. Utskottet och riksdagen har som sagt nyligen understrukit detta men framhållit att ärendet ligger under Kungl. Maj:ts prövning; därför behöver inte riksdagen ta några nya initiativ. Vi anser att motionärernas syfte i forskningsfrågan i hög grad härigenom tillgodoses när det gäller de mest angelägna behoven. Vi hade i utskottet en föredragning av professor Sveri, som bekräftade att det mest angelägna inom den kriminologiska forskningen just är behandlingsforskningen och att man Önskar i främsta rummet sätta in forsknigsresurserna där. Behovet har, som jag antytt, nyligen bekräftats av utskottet och understrukits av riksdagen, och när projektet nu är föremål för Kungl. Maj:ts prövning finns inte någon anledning att i dag ta ytterligare initiativ från riksdagens sida. Med detta har utskottsmajoriteten önskat besvara motionens krav i denna del. Ett andra avsnitt gäller information om polisen och behovet att skapa ett bättre förhållande mellan polis och allmänhet. Här har motionens talesmän i utskottet nöjt sig med en blank reservation, och därför kan jag fatta mig ganska kort på den punkten. Även detta är en angelägen fråga, som genom 1964 års beslut om inrättande av rikspolisstyrelsen kommit i ett bättre läge. Rikspolisstyrelsen bedriver på bred front en informationsverksamhet som riktar sig till allmänheten genom skilda media. I hög grad riktas den också till skoleleverna — en kvarts miljon skolelever får varje år del av denna upplysning från polisens sida. Denna fråga har, kan man säga, fått en viss tillspetsning under senaste tid genom de konflikter som har förekommit mellan politiskt demonstrerande ungdomar och polisen. Men detta är en delfråga som främst berör storstaden. Man kan inte tala om ett dåligt förhållande mellan polis och allmänhet som en generell företeelse. I större delen av vårt land, på mindre platser och i mindre och medelstora städer, är Om anläggande av pipe-lines relationerna goda och bereder inte bekymmer. Problemen uppstår i storstäderna i vårt land, och på samma sätt förhåller det sig i praktiskt taget alla andra storstäder i världen. Vi har naturligtvis all anledning att försöka lindra dessa spänningar och att få till stånd hyfsade relationer mellan allmänhet och polis, den polis som dock är ett värn för allmänheten och som är till för att upprätthålla lag och ordning. Rikspolisstyrelsen inventerar = för närvarande erfarenheterna i detta avseende. Den avser att göra en vetenskaplig undersökning, och riksdagen har i år anslagit medel, 25 000 kronor, för att undersökningen skall kunna genomföras. Rikspolisstyrelsen har avstyrkt motionskravet på en särskild utredning. Motionärerna och talesmännen i utskottet för motionerna har också nöjt sig med att avvakta pågående och bebådade undersökningar och inskränkt sig till en blank reservation. Jag vill, herr talman, med dessa kommentarer yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Det kan anses egendomiligt att utskottet tillstyrker ett utredningskrav trots att remissinstanserna till övervägande del avstyrkt och varit kallsinniga mot utredningstanken. Det finns dock skäl som talar för att man vid lämpligt tillfälle och i lämpligt sammanhang bör göra en sådan utredning. Jag har emellertid inte odelat kunnat omfatta den skrivning utskottet framlagt och vill därför anföra en kort kommentar. Denna fråga har varit föremål för initiativ vid olika tillfällen efter kriget med början 1946 och framöver. Något resultat har hittills inte uppkommit. Det har ansetts vara alltför litet lönsamt att i vårt land anlägga rörledningar för oljetransport. För närvarande pågår ett par utredningar som berör dessa frågor, dels den 1961 tillsatta kanaltrafikutredningen och dels 1966 års utredning om oljeledningar. Den sistnämnda har mera juridisk karaktär och skall utreda behovet av lagstiftning gällande anläggande och utnyttjande av rörledningar för transport av olja. Allt detta visar att frågan behåller viss aktualitet i vårt land, även om ekonomiska skäl hittills talat emot att man skulle praktiskt förverkliga sådana projekt. även kanaltrafikutredningen, som väntas framlägga sitt betänkande inom kort, lär inte vara särskilt entusiastisk för projektet. Man anser, liksom tidigare, inom denna att det knappast finns några reella ekonomiska förutsättningar för att bygga oljeledningar i vårt land. Jag vill kritisera den huvudtanke som ligger bakom motionen, nämligen att man skulle frakta råolja från kusten in till inlandet och där bygga raffinaderier och få fram slutprodukterna. Den som tar del av remissinstansernas uttalanden har väl också funnit att detta knappast är en hållbar linje. De erfarenheter som kan inhämtas från kontinenten kan man inte överföra på svenska förhållanden.

Vi har också tagit konsekvensen härav genom att låta raffineringen ske vid kusten, dels i Nynäshamn, dels i göteborgsområdet. Där sker nu en mycket betydande uibyggnad av raffinaderierna som gör att man om ett år är uppe i raffinering av 50 procent av all importerad råolja. Det är alltså en betydande kapacitetsökning som pågår. När man granskar vilka områden i vårt land som med fördel skulle kunna komma i åtanke då det gäller att med fördel utnyttja rörledningar, kommer man till slutsatsen att det egentligen är Mellansveriges inland —— närkeregionen, Bergslagen etc. Det är heller ingen tillfällighet att motionärerna är just från dessa trakter — örebroom rådet och södra Dalarna — och att de som ett särskilt motiv anför lokaliseringspolitiska skäl. Man skulle få upp råoljan till denna mellansvenska region, och sedan skulle man där bygga raffinaderier. Det är naturligtvis en tanke som kan prövas. Men frågan om den totala samhällsekonomiska fördelen är ju alls inte besvarad med att man just i denna del av landet eventuellt skulle kunna på det sättet få lägre transportkostnader på lång sikt. Det krävs mycket betydande kapital, kanske hundratals miljoner kronor, kanske en miljard, för att bygga en rörledning till denna del av landet — eller eventuellt från kust till kust för att kunna transportera både olja som kommer från öst och från väst. I en situation där det råder knapphet på kapital måste en noggrann avvägning ske. Först och sist är det naturligtvis en lönsamhetsfråga, och kalkylerna har hittills inte varit gynnsamma. Eftersom <oljekonsumtionen =<stiger mycket brant kan emellertid på längre sikt utvecklingen göra rörledningar lönsamma, Jag har därför inte velat motsätta mig att man i ett sammanhang som Kungl. Maj:t finner lämpligt gör en utredning. Om den kan knytas till en pågående utredning eller till en utredning av den typ riksdagen begärde 1965 om bensinhandeln har jag inte någon närmare uppfattning om. Jag anser det inte nödvändigt att man tillsätter en brådskande, separat utredning. Men frågan har sådant intresse att den med fördel kan tas upp i den form Kungl. Maj:t finner lämplig. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Frågan om byggande av pipe-lines har, som herr Möller redan redogjort för, varit aktuell sedan lång tid i Sverige.

Även i dag står vi inför ett sådant val. I dag har det alternativ som förra gången ledde till att man tills vidare övergav tanken på dessa oljeledningar, nämligen alternativet med fasta bränslen, inte längre aktualitet, men vi har i dag ett annat alternativ som förtjänar noggrant övervägande, nämligen atomenergin. Vad vi funnit intressant i det motionspar som utskottet haft att behandla har kanske inte i första hand varit de lokaliseringspolitiska aspekter, som motionärerna ställt i förgrunden. Vi är tveksamma om man utan vidare kan dra snabba slutsatser av enkla jämförelser med utlandet. Vi vill dock inte som herr Möller underkänna att man drar paralleller med utlandet. Det är mycket populärt att påstå att förhållandena i Sverige är så i grunden annorlunda. Det är ju inte första gången det argumentet förs fram i en debatt om trafikmedlens utbyggnad. Man kan dra fram exakt samma formuleringar från debatterna kring järnvägsbyggandet i mitten på 1800-talet.

Herr Möller talar om remissinstanser som var tveksamma eller avvisande. Jag har flera gånger förut i debatter som denna sagt att jag inte har mycket till övers för majoritetsprincipen när det gäller att bedöma olika remissinstansers synpunkter. Det fanns för Ööv rigt här bara en remissinstans som representerar konsumtionssidan, nämligen försvarets intendenturverk, och den var klart positiv.

Jag skall unna mig nöjet av ett citat från ridderskapets och adelns överläggningar den 29 juli 1848, där man diskuterade järnvägsbyggandet. En av greve von Rosens motståndare, herr von Hartmannsdorff, sade att han måste avstyrka ett engagemang i den föreslagna åtgärden för järnvägsbyggandet. Det skulle »föra vårt penningfattiga land med hastiga steg till financiellt fördärv». Vi är väl alltid i det läget att vi måste fråga: Har vi råd till det som föreslagits?

Herr talman! I egenskap av motionär i denna fråga vill jag helt kort säga att herr Möllers tveksamhet ändå är litet egendomlig med hänsyn till att utskottet kommit fram till att man bör göra en allsidig och förutsättningslös utredning. Jag är i övrigt tacksam för att utskottet har ägnat denna fråga mycket stort intresse, Det är tillfredsställande att motionen har fått en sådan behandling. När man läser vad remissinstanserna sagt finner man att meningarna är de Ång. planering av bebyggelseområden lade beroende på vilken part vederbörande företräder. Jag skall inte kommentera detta på något sätt, herr talman, utan inskränker mig efter herr Hanssons anförande till att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns två skäl att göra mitt inlägg i denna fråga mycket kort. För det första har vi tidigare i denna vecka delvis diskuterat dessa problem då det gällde planverket. För det andra går tåget västerut kl. 12.55, och att försöka störa dess gång och dess passagerares medföljande skulle naturligtvis vara något av ett helgerån. Får jag därför, herr talman, hänvisa till den debatt som tidigare förts och till den motivering som finns i motionen — vilken jag gärna vill framhålla visar att detta är en fråga av stor betydelse — och ändå inskränka mig till att yrka bifall till den vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 41 fogade reservationen.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

Vidare hemställer jag, att bankoutskottets utlåtanden nr 32, 42 och 40 i nu angiven ordning måtte uppföras främst bland två gånger bordlagda ärenden på nämnda föredragningslista.

Herr talman! Herr Bengt Gustavsson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidtaga med anledning av kompetensutredningens framlagda förslag. Kompetensutredningens huvuduppgift är enligt direktiven att överväga och framlägga förslag om och i vilken mån statligt reglerad utbildning bör anknytas till gymnasium och fackskola samt hur bestämmelserna för intagning till sådan utbildning bör utformas. I direktiven framhålls särskilt att det är av betydelse att klarhet så långt möjligt skapas beträffande fackskolans kompetensvärde. Det betonas att utredningen, till följd av den komplicerade och tidskrävande genomgång av frågekomplexet i sin helhet som fordras, torde bli tvungen att arbeta successivt och till en början begränsa sina förslag till att avse provisoriska åtgärder. Det är förslag till vissa provisoriska bestämmelser om tillträde till postgymnasial utbildning som kompetensutredningen nu lagt fram. Med anledning av kompetensutredningens förslag till provisoriska bestämmelser och i avvaktan på att utredningen presenterar en samlad redovisning för vilka behörighetskrav som slutligen bör gälla för tillträde till postgymnasial utbildning ämnar jag föreslå Kungl. Maj:t att utfärda en kungörelse med provisoriska bestämmelser om tillträde till högre utbildning. Denna kungörelse skall i princip gälla all statligt reglerad postgymnasial utbildning. I kungörelsen kommer alltså att ingå bestämmelser om behörighet att inskrivas vid universitet och vissa högskolor. Dessa bestämmelser kommer att vara i huvudsak av samma innebörd som nu gällande bestämmelser. En teknisk anpassning av bestämmelserna till det nya gymnasiet kommer dock att ske. Gymnasieutbildning eller motsvarande kommer alltjämt att utgöra villkor för att inskrivas vid universitet och nämnda högskolor. I fråga om annan postgymnasial utbildning kommer kungörelsen tills vidare att innehålla endast en hänvisning till stadgor för resp. läroanstalter. Någon allmän revision av dessa stadgor avser jag inte att nu föreslå, vilket kompetensutredningen för övrigt ej heller gjort. Jag vill dock erinra om att statsmakterna i år beslutat att ändra villkoren för tillträde till viss postgymnasial utbildning. Detta gäller journalisthögskolorna och den nya klasslärarutbildningen, I båda fallen kommer fackskola att vara behörighetsvillkor. Någon fullständig reglering av fackskolans kompetensvärde kan inte ske på grundval av de förslag som kompetensutredningen hittills framlagt. I avvaktan på kompetensutredningens slutliga för slag torde det dock vara möjligt att efter hand punktvis utvidga fackskolans kompetensområde till att avse allt fler läroanstalter. Jag räknar med att kompetensutredningen senare framlägger erforderliga förslag. Jag vill slutligen nämna att skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen håller på att utarbeta en sammanfattande informationsskrift om fackskolans kompetensvärde såväl när det gäller vidare utbildning som anställning. En sådan skrift torde ha ett stort värde såväl för utbildningssökande ungdomar som för arbetsgivarna.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret på min interpellation. Denna syftade mera till att få fram så klara besked som möjligt till de utbildningssökande än till att berika det egna vetandet. Det begärda svaret är nu lämnat och huruvida det tillfredsställer är beroende av vilka förväntningar som ställts främst på fackskolan. Utbildningsambitionerna är ju numera så stora, att de som genomgår fackskola ofta inte nöjer sig med att gå ut i arbetslivet med denna som grund utan söker sig till fortsatt utbildning. De förhållandevis få fackskoleutbildade, som hittills varit i den situationen, har ställts utanför många stängda portar då kompetenskravet varit lägst treårigt gymnasium. Ibland har situationen varit ännu bittrare då meritvärderingsbestämmelserna — jag är medveten om att jag nu tar in något som jag inte berörde i interpellationen — varit sådana att gymnasister, och ibland t.o.m. akademiker, belagt platser avsedda för elever från fackskola eller grundskola. Statsrådet säger i sitt interpellationssvar, att gymnasieutbildning eller motsvarande kommer att utgöra villkor för inskrivning vid universitet och vissa högskolor, men han säger inte att annan icke akademisk postgymnasial utbildning i sin helhet skall föras till fackskolans kompetensområde. Även om jag därmed måhända motsäger vad jag skrivit under på i annat sammanhang tror jag, efter att ha läst remissyttrandena över kompetensutredningens första betänkande, att ecklesiastikministerns försiktighet i detta avseende är mycket klok. Två betydelsefulla avnämarområden som öppnats under våren nämnes, och statsrådet är tydligen också beredd att efter hand alltmer utvidga fackskolans kompetensområde. Såvitt jag förstår ger detta också exempelvis folkhögskolan chanser. Undertecknad, som inte är så högaktningsfull heller gentemot gränsdragningen mellan akademisk och annan postgymnasial utbildning, ser interpellationssvaret som ett gott tecken. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Werner har frågat, om jag vill medverka till en prövning inom pensionsförsäkringskommittén av möjligheterna att inom ramen för ATP-systemet kompensera en reducerad tilläggspension till följd av arbetslöshet i samband med företagsnedläggelser och driftsinskränkningar. Den 26 maj har jag i andra kammaren svarat på en interpellation och en enkel fråga av liknande innebörd som herr Werners interpellation. Jag hänvisar till vad jag anförde i andra kammaren. Jag yttrade bl.a. att jag avsåg att särskilt undersöka frågan om ATP beräkningen för äldre personer, som drabbas av arbetslöshet.

Yrkanden vid bankoutskottets utlåtanden nr 32, 40 och 42 skall dock framställas först efter det respektive utlåtande föredragits.

Detta kommer emellertid icke att ske förrän tidigast under morgondagen, nämligen efter det kammaren fattat beslut i morgondagens ärende om jordbrukspolitiken.

Herr talman! »Från regeringsfronten intet nytt» skulle man kunna säga, då man tar del av den reviderade finansplanen. Enligt långtidsindex steg konsumentpriserna under loppet av år 1966 med 4,7 procent, och prisstegringen under 1967 väntas uppgå till 4,8 procent, vilket sannolikt är en uppskattning i underkant. Herr Sträng har ju en viss förmåga att räkna i underkant när han i förväg skall bedöma svensk inflations storlek. Inflationen fortsätter att påverka löneglidningen; under 1966 steg lönesumman med 10,5 procent, och den totala lönesumman beräknas öka med 9 procent under innevarande år, också den siffran troligen beräknad i underkant. I finansplanen förutsåg man en uppgång av industrins investeringar med 3 procent, men nu har även den lilla förbättringen prutats av. Nu väntas investeringsvolymen bli i det närmaste oförändrad jämfört med 1966. Handelsbalansens underskott beräknas dock trots försämringen i bytesförhållandena minska med drygt 100 miljoner kronor, och efter korrigeringar för ofullständigt kända löpande betalningar skulle bytesbalansens underskott bli oförändrat med cirka 700 miljoner kronor. Dessa kortfattade påpekanden visar att regeringen som vanligt inte lyckats med att få någon ordning på den härva av ekonomiska problem, som den — får man väl hoppas — har försökt lösa under mycket lång tid. Lägger man därtill att bostadsproblemen fortfarande är lika besvärliga, får man ett intryck av att ingenting nytt har hänt på regeringsfronten. Jag medger gärna att det är svårt att bemästra inflationen. För att nå ett resultat fordras det medverkan av alla samhällsgrupper. Regeringsföreträdarna har, trots att de visat sin oförmåga att bemästra inflationens problem, vägrat att acceptera och t.o.m. smått förlöjligat centerns och folkpartiets förslag att en rundabordskonferens på bred bas borde överlägga om dessa för vårt land så betydelsefulla problem. Den dämpning av konjunkturen som gjorde sig gällande under slutet av år 1966 och i vissa avseenden orsakat en bättre balans än vad som tidigare var fallet har fortsatt. Av tidigare erfarenheter vet vi att konjunkturen kan förändras mycket snabbt. Ett överhettat ekonomiskt klimat kan under relativt kort tid förbytas i en vikande tendens med driftsinskränkningar och arbetslöshet. Lägger man därtill den strukturrationalisering, som pu pågår och som troligen kommer att fortsätta i accelererad takt, förstår man att utvecklingen måste följas med största vaksamhet så att åtgärder kan vidtagas i god tid för att stimulera näringslivet när så erfordras. Redan under remissdebatten i januari frågade jag statsministern, om det inte var tid att släppa ut pengar från investeringsfonderna. Jag fick vid den tidpunkten inget svar. Det gläder mig att Ang. den ekonomiska politiken, m.m. regeringen, enligt min uppfattning något för sent, dock lättat på investeringsfonderna för att därmed trygga den fulla sysselsättningen. Räntesänkning har också skett, dock knappast tillräckligt. Åtgärder anpassade till den ekonomiska situationens förändring måste givetvis vidtagas när så är lämpligt, men vi har från centerns och folkpartiets sida ansett att man borde kunna ha en bättre planläggning och därmed också ha bättre möjligheter att bemästra de ekonomiska problemen. Jag vill i dag i första hand ta upp frågan om ett av de mest fundamentala elementen för att trygga och förbättra vårt lands välstånd, nämligen arbetskraftsfrågorna. Jag förbiser ingalunda betydelsen av kapital, politiska beslut och alla de andra faktorer, som påverkar produktionsutvecklingen, men vid debatten om vårt lands ekonomi återkommer vi ständigt till arbetskraftsoch arbetsmarknadsproblemen. Med största oro följer vi arbetslöshetssiffrorna om de visar tendens till stegring, men samtidigt observerar vi när brist på arbetskraft orsakar löneglidningar och risk för överhettning i vårt ekonomiska klimat. Vid överläggningar om penningpolitiken, vid investeringsdebatterna och över huvud taget vid de konjunkturpolitiska bedömningarna måste vi alltid tänka hur långt arbetskraftsresurserna räcker. Jag behöver inte mera motivera arbetskraftsdelens väldiga betydelse i vårt lands ekonomiska liv, men jag vill också erinra om de för individen allt överskuggande problemen om arbete och utkomst. Bakom siffrornas kalla figurer om arbetslösheten ligger alltid för individen djupt mänskliga problem. I detta sammanhang vill jag påpeka, att det är verkligen svagt att socialdemokratin efter så många års regerande inte kunnat få till stånd en ordentlig arbetslöshetsförsäkring. Ännu svagare är det när regeringen trots centerns många framstötar ännu inte lagt fram förslag om en ordentlig arbetslöshetsförsäkring. Jag vet att man som vanligt hänvisar till utredningar när det gällt att ursäkta sig för att arbetslöshetsförsäkringen inte blivit genomförd. När det gällde att hjälpa storindustrin att skaffa kapital till strukturrationalisering, då behövdes det inte längre utredningar än på ett par tre månader, men när det gäller att hjälpa i synnerhet arbetare till att få en ordentlig arbetslöshetsförsäkring, då går det år efter år utan att någonting händer.

Jag skall inte utförligare behandia de övriga punkterna i mittenpartiernas sjupunktsprogram utöver vad som gäller statens finanser för det kommande budgetåret, när vi nu kan summera vad som hänt under 1967 års vårriksdag. Totalbudgetens saldo, som 1965 68 ge ett underskott på cirka 1160 miljoner kronor. Nu föreliggande beräkningar tyder på att underskottet innevarande budgetår skulle bli detsamma som antogs i statsverkspropositionen, även om vissa poster i kalkylen har förändrats. För nästa budgetår skulle underskottet däremot bli något större än enligt finansplanens beräkning och uppgå till drygt 1500 miljoner kronor. Även i fråga om statens finanser måste kritik riktas mot regeringen för en högst otillfredsställande planering. Re geringens försvar när det riktas kritik mot statsfinansernas planering är att oppositionen inte presterat några håll-- bara alternativ till regeringens budgetförslag. Nu har sådana förslag presenterats, men det är ofta på det sättet att oppositionspartiernas förslag till besparingar och inkomstförstärkningar behandlas först och avslås, och därefter vill man hävda att intet utrymme finns för de utgiftsökningar som föreslagits av oppositionen. Därmed tror man att man lyckats smula sönder oppositionsalternativen. Den metoden kan givetvis inte accepteras. Om centern och folkpartiet framlägger förslag, som avviker från regeringens, måste man givetvis se förslaget i dess helhet både beträffande föreslagna utgifter och inkomster. Jag skall emellertid citera några rader ur skriften »Svensk ekonomi» 1965 —70, där man ger ett betyg åt regeringens politik om den planering, som har förekommit under åtskilliga år. I den skriften, där man har talat om olika förmåner som en form av prissänkningar, säger man: »I och för sig behöver ju inte en stegrad efterfrågan, vare sig den uppkommer genom Pprissänkning eller på annat sätt, leda till köer. Men att det faktiska resultatet blivit detta måste nog sägas hänga samman med att man genomfört olika reformer utan att tillräckligt beakta effekterna av prissänkningen och därför underskattat efterfrågeökningen och därigenom inte heller i tid planerat för motsvarande utbyggnad av produktionsresurserna. Skall man komma till rätta med dessa köproblem måste man nog försöka grundligare penetrera sambandet mellan och följderna av olika åtgärder. Det kunde ge bättre överblick; man kunde bedöma om prisförhållandena behövde justeras eller om ransonerande ingrepp erfordras.» Ja, det är ett betyg åt regeringens planläggning och dess ekonomiska politik, som är hårt i all sin korthet. Det belyser den otillfredsställande planering av statens finanser, som har skett under mycket lång tid, och är utarbetat av ekonomiska experter, som såvitt jag vet, inte siktat på några politiska anknytningar; det utgör en klar bedömning av vad som har förekommit under åtskilliga år. Från centerns och folkpartiets sida har vi föreslagit ett par betydelsefulla åtgärder för att få en bättre ordning på statens finanser. Den ena är att en rullande femårsplan för statens inkomster och utgifter skall uppläggas för att nå ökad planmässighet, angelägenhetsgradering och tidsplanering i reformarbetet. Den andra är att en parlamentarisk utredning, under medverkan av företrädare för näringslivet och de ekonomiska vetenskaperna, tillsättes för en översyn av statsutgifterna för att nå effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. Man möts ofta av argumentet att det är svårt att spara, att det inte går att spara och att oppositionen inte har kunnat föreslå besparingar som kan accepteras. Jag tror det har förekommit besparingsförslag vid många tillfällen som har varit mycket berättigade — det får man nog även från regeringshåll lov att erkänna. För att ta ett omstritt exempel, så accepterades inte de försvarsutgifter som föreslogs ograverat. Nog kunde vissa besparingar göras där. Om de var bra eller inte skall jag inte yttra mig om, men det fanns möjligheter därtill. Jag kan vidare visa på rationaliseringar, såsom dataanläggningarnas införande. Det var inte statens verk som först införde dessa, utan det var den privata sektorn. Så fann man från statligt håll att de kunde användas vid olika institutioner, som ägdes av det allmänna. Det finns vidare statliga verk, som under en följd av år verkligen har visat att det går att minska personalstyrkan, både tjänstemän och arbetare, och ändå få ett lika gott och effektivt arbete. Det finns möjligheter, även om exemplen därpå är få. Ett verk med en driftig chef kan säkert få fram goda resultat genom rationaliseringar. När vi yrkar på en parlamentarisk utredning för besparingar, så vet vi också att det inte är lätt att med riksdagens nuvarande behandling av anslagsfrågorna få en verklig granskning ur besparingsspunkt. Det är nästan omöjligt att i tid göra en avvägning av olika utgiftsanspråk inom huvudtitlarna. För att möjliggöra en sådan granskning och en avvägning under parlamentariska former har vi ansett det vara nödvändigt att tillsätta en parlamentarisk utredning. För något år sedan hade vi en budgetutredning, som siktade till att få bättre ordning på riksdagens budgetarbete. Den hade föregåtts av ett otal motioner, där man påpekade det felaktiga i att inte mindre än fyra av utskotten behandlar budgetfrågorna, d.v.s. statsutskottet, bevillningsutskottet, bankoutskottet och jordbruksutskottet. Det var mycken kritik mot att det icke fanns tillräcklig samordning mellan arbetet i de fyra utskotten. Utredningen framlade ett betänkande, som dock överlämnades åt författningsutredningen, och sedan har ingenting hänt på området. Jag nämner detta mest därför att det är ett understrykande av att det i varje fall vid vissa tillfällen har rått en allmän uppfattning om att budgetarbetet icke är tillfredsställande och att oppositionen inte haft de möjligheter, som den borde ha, att lägga fram verkliga alternativ. En sed, som jag inte anser är riktig, är att varje gång förslag från vårt håll framlägges, så får vi numera svaret: »Det sysslar en arbetsgrupp inom departementet med.> Att undandra parlamentarisk insyn i sådant arbete, anser jag inte korrekt. Vi kan inte gärna acceptera, att man i många omdiskuterade frågor bara hänvisar till att en arbets grupp inom departementet arbetar med dem. En annan sak är vårt krav på att en långtidsbudget skall upprättas. Den långtidsbudget som finns i den reviderade statsplanen är i och för sig värdefull. Det finns uppgifter i den som är mycket nyttiga. I finansplanens sammanfattning står emellertid bl a. följande skrivet: >»Långtidsbudgeten utgör alltså inte någon prognos över den statsfinansiella utvecklingen. Långtids budgetens syfte är heller inte att söka . förutsäga vilka ytterligare utgifter som kan bli aktuella genom beslut om nya åtaganden och reformer.» Jag tror att man måste ta långtidsbudgeten för vad den är. Den är en redovisning av en del olika utgifter, och det är värdefullt, men den fyller inte kravet på vad vi anser vara en långtidsbudget. Den är ofullständig som planeringsinstrument för statsinkomsterna och statsutgifternas utveckling under en längre tidsperiod. Bl. a. anknyter den inte till några angivna riktlinjer för den ekonomiska politiken under perioden. Vidare saknas tidsplanering och en angelägenhetsgradering av olika reformförslag inom ramen för de resurser som kan beräknas bli tillgängliga. Vi kan inte anse att det är tillfredsställande med vad som har gjorts i det fallet, utan vi menar att det bör göras en rullande femårsplan över statsutgifterna. Det skulle komma att ge ett bättre resultat. Herr talman! Andra ledamöter kommer att tala om de olika utskottsutlåtanden, som nu behandlas, så jag skall inte fortsätta så länge till. Jag vill konstatera, vad jag inledningsvis sade, nämligen att regeringen inte har lyckats bemästra de problem som den har försökt angripa. Det är bara att notera i kalla siffror, att det inte gått att få någon ordning på inflationen. Man har inte kunnat klara bostadskrisen. Man har inte heller uppnått den önskade bytesbalansen. Ytterligare områden skulle kunna anföras. När samhällets kanaler inte fungerar i olika avseenden, är finansministern framme och täpper till ett hål med tummen, och sedan får man försöka lappa ihop det hela, men någon verklig plan för hela vår ekonomiska politik har regeringen inte lagt fram. Jag skall sammanfatta i några punkter det vi menar bör göras. 1) Budgetplaneringen bör göras fastare och bli mer långsiktig, så att reformarbetet kan tidsplaneras med hänsyn till de förväntade statsinkomsterna. 2) En översiktlig nationalbudget bör upprättas, innefattande tillgång och efterfrågan på olika slag av arbetskraft, 1 syfte att förbättra bedömningen av de samhällsekonomiska resurserna. 3) Nuvarande handläggning av anslagsfrågor ger få möjligheter för riksdagen att granska budgetfrågor från besparingsspunkt. Därför bör en parlamentarisk översyn av statsutgifterna göras med jämna mellanrum, i syfte att uppnå effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar. 4) En omläggning av beskattningen bör företas, så att omsättningsskatten ersättes med en konsumtionsneutral och förenklad mervärdeskatt, som stärker de svenska exportföretagens konkurrenskraft gentemot utländska företag. 3) Det enskilda sparandet bör stimuleras genom att regeringen ger hög prioritet åt kampen mot inflationen. 6) Konkurrensens värde för rationalisering bör beaktas. Effektivitet och sänkta kostnader i produktionen bör konsekvent tillvaratas. Det gäller inte minst inom den kostnadskrävande byggnadssektorn. Kreditmarknaden bör göras mer enhetlig, med större effektivitet och mer konkurrens som riktpunkt. Prisoch kartellnämnden bör ges tillräckliga resurser för en intensifierad prisövervakning. 7) För att stärka medborgarnas förtroende för statsmakternas vilja och förmåga att med kraft och målmedvetet arbete verka för ett fast penningvärde bör samråd äga rum mellan företrädare för det allmänna, arbetsmarknadens organisationer, näringslivet och fristående ekonomisk expertis. Herr talman! Jag skall be att få framställa yrkanden när respektive utskottsutlåtande har föredragits.

Herr talman! Herr Bengtson var kortfattad i sitt anförande och jag skall försöka följa hans exempel. Jag har ju under de senaste veckorna varit uppe ett antal gånger i denna talarstol; det kan ju få vara ett skäl. Dessutom kommer andra talare från folkpartiet att belysa en hel del av de mycket väsentliga detalijfrågor, som behandlas i föreliggande utskottsutlåtanden. Herr Bengtson har också redan redovisat mittenpartiernas syn på ett par väsentliga punkter, så också i det avseendet kan jag fatta mig kort. Utskottsutlåtandena om det ekonomiska läget i landet visar den radikalt olika inställningen hos socialdemokraterna å ena och hos oppositionen å andra sidan. Socialdemokraterna präglas av förnöjsamhet; oppositionen visar den oro som utlöser handlingskraft. So .cialdemokraterna uppvisar i utskottsutlåtandena en stor håglöshet, medan oppositionen får stå för offensivviljan. Detta framgår alldeles uppenbart när man ser på dessa utlåtanden. Framför allt präglas den del av bankoutskottets utlåtande som är skriven av socialdemokraterna av en stor håglöshet. Ifrån mittenpartiernas sida har vi i det utskottsutlåtandet i ett särskilt yttrande visat på några saker, som verkligen ger anledning till oro. Vi har nämnt den i Sverige jämfört med andra länder låga produktionstillväxten. I Frankrike, Italien, Norge och Japan är utvecklingen väsentligt bättre. Socialdemokraterna visar förnöjsamhet över att Sverige befinner sig någonstans i mitten, internationellt sett. Jag erinrar mig hur doktor Meidner för något år sedan sade, att det är denna förnöjsamhet som verkligen ger anledning till oro. De kraftiga prisstegringarna, som är vår punkt nummer två, inger verkligen en känsla av att det kan vara fara å färde. Om man jämför åren 1960 och 1967 har på den tiden nära var tredje krona försvunnit i fördyrade levnadskostnader. Dessa två faktorer, den sämre produktionsutvecklingen å ena sidan och de högre priserna och högre kostnaderna å den andra, har lett till att den verkliga inkomststegringen för de svenska medborgarna har varit otillräcklig. Den har varit sämre än vid en hel del andra tillfällen. Svårigheterna med betalningsbalansen är uppenbara. Exportien har inte utvecklats på det sätt som vi önskade, något som begränsar vår ekonomiska handlingsfrihet. Allt detta har lett till att vi har fått svårare att uppehålla sysselsättningen. Mittenpartierna och högern har föreslagit en rad åtgärder för att komma till rätta med detta, för att skapa bättre förutsättningar för trygghet och en god ekonomisk utveckling. Andra talare kommer i detalj att ta upp dessa saker, som jag nu här vill slå fast. Socialdemokraterna har inte försökt att motbevisa de siffror, som vi har lagt fram, och det hade ju inte lönat sig särskilt mycket. Man säger i stället ungefär som socialdemokraterna i bankoutskottet: Riksdagen behöver inte göra någonting. Det är slutsaisen! På varje punkt i bankoutskottets kläm står det: >Ingen åtgärd.> Underförstått är att vi har en allvis regering, och har den inte redan tänkt på allt så kommer den givetvis att göra det. Trognare undersåtar får en regering verkligen leta efter! Det är intressant att mot denna bakgrund se att finansministern däremot i den reviderade finansplanen har något svårt att dölja den oro, som han har i själen. Det är förklarligt, tycker jag, men det är väl oursäktligt, anser nog socialdemokraterna i bankoutskottet — så får man inte säga. Finansministerns för ett par år sedan deklarerade mål att vi måste höja industrins investeringsvilja ser vi alldeles för litet av. Det har inte skett någon förbättring under detta år i förhållande till förra året, om prognosen talar rätt, och detta innebär ett allvarligt bakslag för regeringens ekonomiska politik. I debatten om investeringsbanken pressades herr Sträng här i kammaren att erkänna, att näringslivets möjligheter att självt finansiera sina investeringar nu gått ned till en så låg nivå, att det inte får bli ytterligare försämringar. Det har varit fråga om en starkt fallande kurva. Men detta har ju socialdemokraterna önskat. Det har varit en avsikt från deras sida att se till att företagens självfinansiering skulle bli lägre. Företagen skulle ju tvingas att gå ut på lånemarknaden. Även socialdemokraterna bör komma ihåg, att sådd och skörd verkligen hör ihop. Ingenting finns som tyder på att denna kurva av sig själv skulle sluta att gå nedåt. Ingen har påstått att händelseutvecklingen av sig själv skulle stoppas, om inga åtgärder vidtages. Finansministern kunde för tio dagar sedan inte svara på vilka åtgärder han ämnade vidtaga för att hindra en fortsatt nedgång av självfinansieringsgraden. Nu får regeringen alltså ett nytt tillfälle genom statsrådet Wickman att för sista gången under denna vårriksdag ge ett besked på denna punkt. Jag noterar i kanten, att det ju var mycket intressant att höra LO-chefen herr Geijer i debatten om investeringsbanken förklara, att han ville ha en hög självfinansieringsgrad inom näringslivet och att det alltså här fanns anledning att verkligen se upp. I detta sammanhang vill jag, herr talman, konstatera, ati högerrepresentanterna i bankoutskottet gör ett ganska sensationellt politiskt ställningstagande om investeringspolitiken genom att för klara, att de statliga och kommunala investeringarna måste anpassa sig till näringslivets behov av investeringar. Det står uttryckligen »anpassa sig», vilket alltså innebär att högern tänker sig att behovet av bostäder, sjukhus, skolor samt utbyggnaden av universitet, pensionärshem etc. skall tillgodoses efter det att näringslivet har fått vad det behöver. Högern tänker sig alltså inte en vägning av olika behov på detta område. Det är alldeles uppenbart att näringslivets behov är viktigt, herr talman, men för vår del anser vi att den av högern föreslagna ordningen är orimlig. Jag tycker att det tyvärr är ett typiskt exempel på högerståndpunkter, som försvårar samarbetet inom oppositionen. För den framtida utvecklingen i vårt land ur ekonomisk synvinkel spelar, som vi upprepade gånger har påvisat under denna riksdag, det personliga sparandet en avgörande roll. Långtidsutredningen konstaterade att konsumenterna — spararna — inte reagerade mot höjningen av omsättningsskatten på avsett sätt. Den skulle ju leda till en nedskärning av konsumtionen. De skar inte ned sin konsumtion, utan de minskade i stället sitt sparande. Svenska sparbanksföreningen har i sitt utlåtande till bankoutskottet påpekat detta. Man ville åstadkomma en minskning av konsumtionen genom att höja omsättningsskatten, men konsumenterna vägrade i vändningen. De minskade alltså sitt sparande. Finansministern kallade detta i finansplanen för att hushållssparandet hade »normaliserats>. Jag har upprepade gånger påpekat att detta verkligen är ett uttryck för håglöshet inom regeringen. »Normalisering> innebär bara att man inte vill göra någonting. I den reviderade nationalbudgeten för 1967 antas att det personliga sparandet vid sidan av försäkringssparandet skall minska från år 1966 till år 1967, både absolut och relativt. Samtidigt ökar konsumtionen med nära 8 procent eniigt prognosen. Detta är givetvis en mycket allvarlig utveckling. Bankoutskottets socialdemokrater säger ingenting om dessa förhållanden. Bevillningsutskottet tyckte beträffande oppositionens utarbetade förslag till sparstimulerande åtgärder, att ingenting behövde göras. Förnöjsamhet, herr talman, är en dygd, men den kan få olyckliga följder, när realism vore på sin plats. Under några år hade vi en glädjande ökning av det frivilliga sparandet, men en god vana — och sparande i den mån man har möjlighet till det är en god vana — tar mycket lång tid att bygga upp. Att förstöra en god vana — det vet vi på alla livets områden — går däremot väldigt snabbt! Därför är detta ett stort folkpsykologiskt problem, som verkligen måste ägnas ett utomordentligt stort intresse. Hur skall man kunna ändra strömmen när det gäller att få ett ökat personligt sparande? Att blint tro att vi får en större kapitalbildning här i landet på ett så enkelt sätt som att höja omsättningsskatten tillräckligt mycket är uppenbarligen orealistiskt. Konsumenterna gör ändå som de vill. Som väl är råder en frihet, kan man tillägga. Ja, men då gäller det för statsmakterna att finna de rätta metoderna att stimulera sparandet. Under remissdebatten frågade jag statsministern vad regeringen tänker göra på denna punkt. Inget svar! Jag frågade finansministern i debatten om investeringsbanken. Inget svar! Jag frågade inrikesministern i bostadsdebatten. Inget svar! Nu har ju statsrådet Wickman en chans att ge riksdagen ett svar på frågan: Vad tänker regeringen göra åt detta? Man kan ju tillägga att den väldiga penningförstöringen inte är någon lämplig psykologisk bakgrund för talet om behov av ökat sparande. Under 1960-talet har, som jag redan påpekat, ungefär var tredje krona försvunnit i prisstegringar. Hur skall man då få folk att spara? En del människor sökte sig ju till placering i, som man hoppades, mera värdebeständiga saker,t.ex. aktier. Men som vi vet vågade socialdemokraterna inte ta tillräcklig hänsyn till att aktier kan stiga nominellt i värde utan att därför i verkligheten bli mera värda. Det var givetvis rädslan för kommunisterna, som gjorde att regeringen intog en felaktig ståndpunkt i den frågan. Nu kommer alltså i slutet av riksdagen en av de stora frågorna tillbaka: Tänker regeringen fortsätta på den inslagna vägen och som medel att minska konsumtionen även i framtiden — utan inbördes sammanhang med en skattereform — bara höja de indirekta skatterna? Följden blir med stor sannolikhet att konsumenterna kommer att vägra att skära ner konsumtionen, och vi får, som jag påpekat, ett ännu sämre sparande. Generös som jag är, ger jag nu regeringen en sista chans att tala om huruvida den har något program. Saknar regeringen ett program, är det ett kvalificerat erkännande av håglöshet och handfallenhet. Större planmässighet i den ekonomiska politiken är verkligen nödvändig. Herr Bengtson har talat om mittenpartiernas förslag om en flerårsbudgetering av statens utgifter och inkomster. Jag behöver alltså inte uttala mig på den punkten. Jag noterar emellertid att finansministern i den reviderade finansplanen talar om att besparingar kan tänkas bli nödvändiga, om man vill göra nya reformer. Oppositionen har, som herr Bengtson påpekat, hävdat att det alldeles säkert blir nödvändigt och därför begärt en besparingsutredning. Statsutskottets socialdemokrater säger nej. Herr Sträng har väl begärt att själv få sköta den saken, och vi avvaktar med stort intresse resultatet. Större planmässighet behövs också när det gäller planeringen av arbetskraft — tillgång, utbildningsbehov etc. På den punkten har herr Bengtson också redogjort för mittenpartiernas ståndpunkt, och jag vill bara fråga: Av vilken anledning kan socialdemokratin inte tänka sig att den lilla planering som tydligen ändå sker i departement och på andra ställen redovisas för riksdagen? Vi är inte nöjda med den ekonomiska långtidsplaneringen, men det är ju ändå bra att det man gör redovisas för riksdagen. Varför kan inte riksdagen få besked beträffande arbetskraften, som ju är lika viktig för reformpolitiken? Det vore mycket intressant att få höra vad socialdemokraterna har att säga i det sammanhanget. Till sist, herr talman, bara några ord om det internationella ekonomiska läget, framför allt med tanke på de förhandlingar som har ägt rum och som vi hoppas kommer att äga rum. Vi skall ju ha en särskild omgång i slutet av denna debatt om vad vi skall göra från svensk sida beträffande EEC, så jag skall inte ta upp det problemet nu utan bara göra några allmänna kommentarer. Det var mycket glädjande att Kennedyronden gav ett så pass gott resultat i fråga om tullsänkningar. Att den förre amerikanske presidenten Kennedy tog detta initiativ och fick senaten med på ait erbjuda 50 procents tullsänkning har ju lett till en världshandelspolitisk händelse, därom är ingen tvekan. Det var insats nr 2 från USA:s sida vad beträffar de ekonomiska förhållandena. Först var det ju Marshallhjälpen, som gav ett avgörande bidrag till uppbyggnaden av det av nazismen härjade Europa. Sedan kommer alltså nu liberaliseringen av handeln, och resultatet blev betydande tullsänkningar, även om dessa inte uppgår till 50 procent. Amerikanska folket har alltså gått med på — vi hoppas att senaten inte säger nej — att man på det sättet öppnar handeln och gör den friare. Svårigheterna för EFTA-länderna att gå in i EEC har ju därmed också minskat. Tullmuren, som annars hade varit väsentligt besvärligare, kan vi nu se med något större jämnmod på. När man ser på utvecklingen under efterkrigstiden är det mycket glädjande att konstatera att den har gått i liberaliseringens tecken. Det var ju inte precis detta socialdemokraterna tänkte sig när de skrev 27-punktsprogrammet 1944. Jag nämner bara att man där talade om att utrikeshandeln skulle stå under statlig ledning. Som väl är har det visat sig att socialdemokraterna fått fel även på den punkten utvecklingen har gått åt ett annat håll, liberaliseringen har varit ett av de väsentliga kännetecknen. Men mycket återstår givetvis att göra. U-länderna fick inte mycket med i Kennedyronden, det är vi alla medvetna om; deras läge har inte försämrats, men det har inte på något väsentligt sätt förbättrats. Jag skall inte nu gå in på den sidan av saken — jag har redan ett par gånger under denna vårriksdag betonat vikten av dessa problem — utan vill bara markera u-ländernas stora behov av kapital. Det är ett av deras svåra problem att de har sådan brist på kapital. även mot den bakgrunden blir därför den politik som Sverige för, i den mån kapitalbildningen därmed påverkas, en mycket väsentlig sak. För att verkligen kunna göra insatser till hjälp åt de fattiga länderna måste vi även av denna anledning ha en ekonomisk politik som ökar våra möjligheter att ställa kapital till förfogande. När det gäller marknadsproblemen i Europa är vi alla medvetna om nödvändigheten för Sverige att komma in i EEC; det behöver jag inte spilla många ord på. Om vi hålls utanför EEC en längre tid kommer ingen i Sverige att vara oberörd av det. Våra möjligheter att upprätthålla sysselsättningen och fullfölja en gynnsam ekonomisk utveckling — som det ju ändå i stort sett har varit — beror till stor del på detta. Det vet givetvis socialdemokratin, och därför hoppas jag verkligen att regeringen handlägger frågan med all tillbörlig omsorg. Våra neutralitetskrav är självklara — den saken behöver vi inte diskutera. Det finns även andra hinder av olika slag, som vi kanske får tillfälle att beröra litet senare i dag. Mer det vore ytterst allvarligt om svensk socialdemokrati schabblade bort chansen att medverka till denna stora trygghetsfrågas lösning. Vid jämförelse med den förbleknar ju det mesta vi har diskuterat under åtskilliga år i den svenska riksdagen.

Herr talman! Låt mig börja detta anförande med att ta upp en liten polemik i anledning av det angrepp herr Dahlén riktade mot en punkt i högerpartiets samlade program på den ekonomiska politikens område. Herr Dahlén ansåg att de statliga och kommunala investeringarna inte borde anpassas till näringslivets investeringsbehov och investeringsvolym. Jag tror att det är utomordentligt viktigt när ekonomiska frågor diskuteras, att man dels läser rätt innantill och dels ser på problemet som helhet. Vad vi från högerpartiet har sagt är att de statliga och kommunala investeringarna skall anpassas till näringslivets på grund av konjunkturerna och efterfrågan varierande investeringsvolym. Vi har nu kommit i ett läge då högerpartiet — och tydligen även regeringen, åtminstone teoretiskt — anser att näringslivets investeringar på något sätt måste gynnas. Men då uppenbarligen den ekonomiska kakan är begränsad måste några andra investeringar, någon annan ekonomisk aktivitet minskas; därför finner vi det naturligt att man gör en förnyad avvägning mellan näringslivets investeringsönskemål, som i detta läge bör prioriteras, respektive statens och kommunernas investeringar. Jag tror inte att detta är någon revolutionerande tanke som skulle kunna tas till intäkt för yvigt tal om en stor politisk spricka mellan högerpartiet å ena sidan och de s.k. mittenpartierna å andra sidan. Att dra sådana politiska konsekvenser är nog ett medvetet politiskt-taktiskt spel som ligger helt utanför den ekonomiska debatten. Herr talman. Man kan säga att den ekonomiska debatten den här våren i flera avseenden skiljer sig från tidigare debatter. För det första har vi under våren redan haft en ekonomisk debatt och en skattedebatt. För det andra har vi fått heli nya ekonomiska problem att diskutera. Skattedebatten fick vi redan i februari då regeringen drev igenom sin höjning av omsättningsskatten med en halv miljard kronor och dessutom genomförde en ytterligare skärpning av det totala skattetrycket. Den ekonomiska debatten avverkade vi i viss utsträckning i förra veckan i samband med genomförandet av den enorma statsbanken, alltså den bank som i framtiden helt kan komma att dominera kreditgivningen till industri och näringsliv. Men det framgick också av den diskussion som fördes att denna bank kan komma att leda till nya skattehöjningar redan nästa år. Det finns nämligen ett direkt samband mellan skattehöjningar och statsbanken. Finansminister Sträng förklarade klart och tydligt i denna kammare att han inte trodde att regeringen skulle ha lyckats genomföra omshöjningen om han inte kunnat åberopa att en halv miljard kronor i nya statsinkomster behövdes för att starta den nya banken. Självfallet har vid riksdagsdebatterna i alla dessa skattefrågor och näringspolitiska frågor de flesta argument för och emot regeringens skattepolitik och ekonomiska politik redan ventilerats. Jag skall därför söka undvika att falla för frestelsen att enbart upprepa tidigare känd argumentation. Jag vill dock inledningsvis ställa en direkt fråga till ekonomiminister Krister Wickman för att få klarhet om det råder full samstämmighet mellan finansministerns bedömning av den genomförda omsättningsskattehöjningen och herr Wickmans. Som jag framhöll har finansministern förklarat att statsbanken behövdes som motiv för att man i riksdagen skulle få igenom skatte höjningen. Är herr Wickman av samma uppfattning? Är alltså statsbanken i viss utsträckning ett lockbete för dem som ställer sig tvekande eller direkt avvisande till de årliga skatteskärpningarna och höjningen av den indirekta beskattningen i synnerhet? För några år sedan var ordet »föränderlighet> det stora politiska slagordet för den socialdemokratiska regeringen. Statsministern talade med inlevelse om »föränderlighetens samhälle» utan att närmare precisera vad denna föränderlighet skulle leda till för den enskilde och för samhället, om den socialdemokratiska regeringen fick sitta kvar vid makten. Med sin erkända demagogiska förmåga och glidande fraseologi gav emellertid statsministern och andra regeringsföreträdare det svenska folket intrycket av att föränderlighet var detsamma som fortsatt välståndsökning och snabb ekonomisk utveckling. I dag, år 1967, har emellertid regeringen tystnat. Inte ens statsministern målar i dag med någon större inlevelse framtidsvisioner om snabb ekonomisk tillväxt i samhället, om ökade reallöner, om säkrare sysselsättning, på samma sätt som han gjorde tidigare. Man kan fråga sig varför. Har regeringen tappat tilltron till sin egen förmåga att driva på den ekonomiska utvecklingen efter samma ambitionsgrad som tidigare? Varför arbetar man inte nu i sin propaganda med de tidigare uttryckta visionerna? Svaret är säkerligen mycket enkelt. även regeringen har helt enkelt tvingats ta hänsyn till den handgripliga ekonomiska verklighet som mött de svenska inkomsttagarna och konsumenterna liksom industri och näringsliv under de senaste åren. Vår ekonomi, både den enskildes och samhällets, brottas i dag med andra problem än dem som kännetecknade 1950-talets och det tidiga 1960-talets ekonomi. Den ekonomiska politikens främsta mål, att bibehålla den fulla sysselsättningen, har uppenbarligen råkat i gungning. Vår exportindustri har fått ökade avsättningssvårigheter på den internationella marknaden. Det gäller särskilt våra traditionella basindustrier som bygger på järn och skog. Det har blivit allt mer uppenbart att de basprodukter på vilka vår levnadsstandard bygger — skogen, malmen, och vattenkraften — försvagats och att vi i framtiden inte kan räkna med att enbart bygga en fortsatt välståndsökning på att bearbeta och marknadsföra dessa naturtillgångar. Även för hemmamarknadsindustrin har de senaste åren varit hårda med vikande efterfrågan och skärpt konkurrens från utländska importörer. Jag vill särskilt nämna den svenska textilindustrin. Den har genomfört en beundransvärd strukturanpassning utan hjälp och stöd av betydelse från samhället. Men efter denna av egen kraft genomförda omställning möts den nu av en ny — av subventioner och dumping snedvriden — internationell konkurrens. Till detta kommer den ständigt pågående inflationen. Under de mer än tjugo år som Tage Erlander varit statsminister i vårt land har kronans värde sjunkit till 45 öre. De accelererande och fortsatta skattehöjningarna är ett annat inslag i bilden som ger anledning för regeringen att med större varsamhet använda uttrycket »föränderlighetens samhälle» i positiv mening. Slutligen kan jag i denna rapsodiska exemplifiering av besvärande inslag i den svenska ekonomiska bilden understryka ett av de mera påtagliga resultaten av regeringens ekonomiska politik. Jag tänker på bristen i den svenska bytesbalansen. För ett halvår sedan hoppades regeringen att underskottet snabbt skulle kunna arbetas bort. Denna optimistiska bedömning, som vi från oppositionen allvarligt ifrågasatte, har nu ändrats i den reviderade finansplanen. Där tvingas man nu lakoniskt konstatera att kraven på den ekonomiska politiken att återställa jämvikten i bytesbalansen kvarstår även efter 1967. Jag understryker det betydelsefulla ordet »efter 1967». Den exemplifiering jag nu gjort pekar närmast på att vi i dag liksom varit fallet under de två senaste åren står inför ekonomiska svårigheter av en annan art och en annan omfattning än vad vi varit vana vid under den långa välståndsutveckling som vi kunnat se tillbaka på under hela 1900-talet. Den fråga vi som politiker måste ställa oss är om dessa tecken på försvagning av den svenska ekonomin är tillfälliga eller om de pekar på att svensk ekonomi håller på att gå en annan väg än den internationella, en väg som kan bli svår att bemästra om inte en målmedveten samordning av alla tillgängliga krafter åstadkommes. Sedan 1913 har den totala produktionsvolymen, bruttonationalprodukten, i Sverige mer än femdubblats, men över hälften av den totala tillväxten hänför sig till de senaste tjugo åren. Kan denna trend fortsätta de närmaste tjugo åren, så att vår bruttonationalprodukt som i dag ligger på omkring 120 miljarder kronor under 1980-talet kommer att uppgå till 240 miljarder? De långtidsprognoser som regeringen arbetar med ger på denna punkt ingen vägledning. De är väl inte heller avsedda att göra detta. Å andra sidan borde det finnas anledning för regeringen att själv ange hur den ser på de ekonomiska villkor som kommer att gälla för den svenska befolkningen under det närmaste decenniet eller de två närmaste decennierna. Är det i själva verket inte så att den svenska ekonomin befinner sig i något av en anpassningsprocess till nya villkor? Andra faktorer än de traditionella kommer för framtiden att bestämma utvecklingstakten. Särskilt betydelsefulla blir de resultat som vetenskap och forskning kan komma till. Vi vet i dag att vetenskaplig forskning ökar förmågan att både skapa och utnyttja teknik. Vi vet att den vetenskapliga forskning en också påverkar vår egen och samtliga medborgares allmänna inställning till nya idéer, till nya produkter och till nya tjänster. Forskningens resuitat påverkar människornas sätt att tänka, att uppfatta verkligheten, på samma gång som vi också vänjer oss vid en accelererande och allt snabbare utvecklingstakt på olika områden. Frågan är därför om inte den ekonomiska framtiden på ett annat sätt än hittills måste bygga på de möjligheter som vetenskap och forskning öppnar. Jag nämnde inledningsvis att de svenska basråvarorna, malm, trä och vattenkraft, inte längre ger oss den traditionella förmånsställning vi tidigare haft. En starkt utvecklad transportteknik, en intensivare projektering och ett utnyttjande av tillgängliga malmfyndigheter på andra kontinenter har lett till att Sverige fått konkurrenter vilkas varor inte står de svenska efter vare sig i kvalitet eller i kvantitet. Detsamma gäller de svenska skogarna. Även inom den industri som bygger på skogen som råvara möter vi en helt annan konkurrens nu än tidigare, framför allt kostnadsmässigt. När det gäller de svenska energitillgångarna är situationen liknande. Vare sig den svenska utbyggnaden av energi baseras på vattenkraft, konventionell elkraft eller atomkraft, sker det på samma villkor och till samma priser som man räknar med i konkurrerande länder i Europa och Amerika. Den logiska följden av detta komprimerade och därför något ofullständiga resonemang blir att Sveriges ekonomiska framtid måste byggas på högt förädlade specialprodukter, produkter som fordrar en större insats av forskning och tänkande än vad vi hitintills varit vana vid. I Sverige har vi ofta sett exempel på industrier som under ganska lång tid kunnat leva på en god idé som tekniskt utvecklats i en säljbar produkt. I dag ger en sådan idé ett företag, en bransch, ett land fortfarande ett försteg, men endast under en mycket kort tid. Nya idéer — eller vad som ibland kallas för innovationer — måste därför komma fram på löpande band och på bred front. Att innovationerna är helt beroende av tekniskt utvecklingsarbete och vetenskaplig forskning är ett känt faktum. Detta innebär emellertid också att den ekonomiska utvecklingen blir bunden till det tekniska utvecklingsarbetet, som därigenom mer än tidigare blir en avgörande produktionsfaktor. När vi därför söker uppskatta de produktiva tillgångarna i samhället, får vi inte endast tänka i de konventionella termerna mineral, trä, vattenkraft och skolad arbetskraft. Det gäller också att värdera den tillgång som de verkligt välutbildade mänskliga hjärnorna utgör på ett annat sätt än tidigare. Vetenskapsmännen och forskningsarbetarna har sålunda på ett annat sätt än tidigare kommit att bli nyckeln till den framtida välståndsutvecklingen. Mot denna bakgrund vill jag fråga om statrådet Wickman och den svenska regeringen i Övrigt dragit några slutsatser om hur den ekonomiska politiken på längre sikt skall utformas för att samspelet mellan teknik och forskning å ena sidan och ekonomisk utveckling å den andra skall kunna intensifieras och vidareutvecklas. Finns över huvud taget något i den socialdemokratiska långtidsplaneringen som befrämjar en sådan utveckling? Kan en sådan utveckling t.ex. förenas med den nuvarande socialdemokratiska högskattepolitiken? Vi har under flera år fått bevis för att de socialdemokratiska höga direkta skatterna med deras mycket starka progressiva drag har en dryg skuld i inflationsoch kostnadsutvecklingen. Vi vet också att många högt utbildade ungdomar, framför allt inom de tekniska sektorerna, just på grund av skattetrycket bryter sig egna banor i andra länder och att de därigenom minskar tillgången på kvalificerad arbetskraft i Sverige. Vi vet också att framstående forskare och vetenskapsmän som etablerat sig i utlandet drar sig för att återvända till Sverige, och vi kan inte undgå misstanken att det höga skattetrycket här spelar en viss roll för dem. Vidare vet vi att det finns ett direkt samband mellan skatteprogressionen och de svenska löntagarorganisationernas lönekrav. Inte ens regeringen kan väl förneka sambandet mellan skatternas höjd och de kraftiga lönehöjningarna som under de senaste åren drivit upp näringslivets kostnadsläge. I bankoutskottets utlåtande, i statsverkspropositionen och i kompletteringspropositionen försvarar sig nu det socialdemokratiska partiet och regeringen i skydd av LO mot alla beskyllningar om att skattepolitiken skulie ha dessa negativa verkningar. Det är dock intressant att se att bedömningarna även inom det socialistiska lägret tycks skilja sig länderna emellan, t.o.m. inom Norden. En mycket klar ståndpunkt i denna fråga har nämligen redovisats av norska arbeiderpartiets ordförande, Tryggve Bratteli. Han karakteriserar den starka skatteprogressionen som orättfärdig. Han inser att skatterna har en olycklig inverkan på lönerörelserna. Vi har kommit in i en ond cirkel där progressionen pressat fram högre lönetillägg för grupper som drabbas hårt av marginalskatterna och där sådana löneuppgörelser i sin tur låser fast progressionen. I dansen kring den här onda cirkeln blir alla i tur och ordning missnöjda. De stora löntagargrupperna blir upprörda när de läser om de stora tilläggen till höglönegrupperna. De högre inkomsttagarna blir bittra när de ser hur litet som blir kvar av den stora löneökningen sedan skatteprogressionen tagit sitt. Den enda utvägen som Bratteli ser i den här frågan är en samordning av lönepolitik och skattepolitik så att de högre inkomsttagarna får mindre lönetillägg men i stället sänkt marginalskatteprogressivitet. Samma uppfattning kom i slutet av förra året till uttryck även i Sverige då professorn i nationalekonomi Ingvar Svennilson i ett föredrag uttalade att marginalskatterna är alltför höga med hänsyn till det individuella incitamentet till arbetsinsatsen. Även han ville att de högre avlönade delvis skulle få sina intressen tillgodosedda genom en sänkning av skatteprogressionen, medan de lägre avlönade skulle få större lönehöjningar. Härigenom skulle lönedifferentieringen bättre komma att representera den faktiska inkomstfördelningen, och eftersom lönen i hög grad är en statussymbol skulle en sådan omläggning kunna ha stora sociala föraelar enligt professor Svennilson. Låt mig slutligen citera ett annat uttalande på denna punkt — från en grupp inom regeringspartiet, det socialdemokratiska partiet. Det är hämtat ur en artikel i den socialdemokratiska tidningen Folket i Eskilstuna, där man säger: »Den senaste avtalsrörelsen visade med all önskvärd åskådlighet, att så länge vi behåller den progressiva beskattningen på löneinkomster kommer vi att få avtalsrörelser, som innebär stora risker både för penningvärdet och för den sociala balansen i samhället. Skatteresonemanget må vara ologiskt i lönesammanhang, men det har kommit för att stanna. Under sådana förhållanden är det orimligt att föreställa sig, att den progressiva skatten skulle ha någon utjämnande effekt.

Den begär överläggningar med regeringen och förklarar, att om regeringen vid dessa redovisar åtgär der för att begränsa inflationen och minska progressiviteten kommer detta att leda till att SACO kommer att förklara sig villig att begränsa kraven på löneökningar i motsvarande mån.» Herr talman! Med de referat jag här har gjort har jag velat visa att högerpartiet alls inte längre står ensamt om sin uppfattning att den direkta skatten — den progressiva — måste sänkas och måste sänkas nu om man över huvud taget skall undgå kapplöpningen om inflationsdrivande, nominella löneförbättringar. När det norska arbeiderpartiet och kretsar inom den svenska socialdemokratin vill avveckla väsentliga delar av progressiviteten ter det sig egendomligt med en svensk finansminister som leker ståndaktig tennsoldat. Herr Sträng hör nu normalt inte till dem som halsstarrigt låser sig fast i en position. Nu är frågan om vi kan glädja oss åt att hälsa både herr Sträng och herr Wickman som skattereformatorer, helst innan ni kommer i opposition, eller om ni fortfarande biter er fast vid en ständig ökning av marginalskatterna. Jag har med detta skatteresonemang också velat visa att regeringen tycks sakna känsla för hur betydelsefull skattepolitiken är och än mer kommer att bli för den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Så länge regeringen endast ser statsskatterna som ett medel att tillfälligt höja statens inkomster minskar regeringen, medvetet eller omedvetet, de ekonomiska utvecklingsmöjligheterna i landet. Det vore därför intressant att höra hur herr Wickman ser på de skattepolitiska sammanhangen och på dessas relation till dels de nuvarande ekonomiska svårigheter som vi står inför och dels den framtida ekonomiska bedömningen. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om den svenska ekonomiska långtidsplaneringen. I statsbanksdebatten i förra veckan återkom finansminister Sträng ett par gånger till de internationella plane ringserfarenheter som han hade bl a. från England och Frankrike, och för övrigt har statsminister Erlander i denna kammare, inte minst vid remissdebatten, refererat till de utländska förhållandena. Frågan är emellertid vad regeringen syftar till med sitt allmänna tal om en <långtidsplanering. Den svenska planeringen sker ju huvudsakligen genom långtidsutredningarnas arbete. Dessa utarbetas visserligen inom finansdepartementet, men de anses ändå inte vara uttryck för några regeringsuppfattningar. Det innebär med andra ord att långtidsutredningarna inte är något dokument som uttrycker regeringens politiska mål och vilja. De skall tydligen bara utgöra underlag för de statliga politiska instanserna, för regeringens val av mål och medel i den långsiktiga politiken. Däremot ger de inte någon nämnvärd upplysning åt exempelvis företag och kommuner, eftersom dessas liksom «näringslivets handlande beror just på vilka mål och medel som staten väljer. Samma synpunkter kan läggas på den långtidsbudget som under de senaste åren framlagts i den reviderade finansplanen. Den är självfallet en intressant läsning, men kan den verkligen uppfattas som något speciellt planeringsinstrument? Uppenbarligen har regeringen inte tänkt sig detta. Långtidsbudgeten tycks lika litet som långtidsutredningsbetänkandena vara något politiskt dokument. De ger närmast en projektion av hur statsutgifterna kan tänkas utveckla sig, om man utgår ifrån att inga ytterligare reformer skulle genomföras under fem år framåt. Vad de anger är det underskott i budgeten som automatiskt kommer att uppstå om nya skatteintäkter inte anskaffas. Långtidsbudgeten har härigenom kommit att bli något av ett mycket tidigt framfört motiv för regeringens skattehöjningspolitik. I och för sig är detta en viktig och intressant upplysning för oppositionen, men det avslöjar ingenting om regeringens ekonomiskt-politiska hand lande på bred front under de närmaste åren. De politiska besluten tycks mer fattas utifrån andra, mera taktiska utgångspunkter. Det är tydligen inte den ekonomiska framtiden som avgör huruvida stora politiska reformer skall föreläggas riksdagen eller inte. I stället är det valvindens växlingar och för närvarande skriet från vänster som tycks bestämma regeringens handlande på detta område.

Av vad som framgår av bankoutskottets behandling av oppositionens ekonomiska motioner tycks emellertid så inte vara fallet. På alla punkter, där oppositionen krävt ett mer långsiktigt ekonomiskt handlande och nya institutionella former för detta, har den socialdemokratiska majoriteten blankt avvisat förslagen. Herr talman! Hur än en diskussion om den ekonomiska planeringen faller ut, kvarstår dock den för den socialdemokratiska regeringen ytterst graverande omständigheten, att man i dag fortfarande saknar ett recept mot inflationen. Från oppositionens sida har vi många gånger haft anledning att fråga oss varför regeringen inte är beredd att prioritera åtgärder i syfte att hejda prisoch kostnadsstegringarna. Orsaken härtill är kanske att finansminister Sträng redan i början av 1960-talet gjorde gällande att en viss, inte helt obetydlig, inflation var oundgänglig för sysselsättning och framstegstakt. Det finns emellertid ingenting som säger att inflation är ofrånkomlig för att vidmakthålla full sysselsättning och en hög och snabbt växande produktion. Proble met i dag är det motsatta, nämligen hur vi skall kunna undvika de faror för både sysselsättning och en snabb ekomisk tillväxt som är en följd av just inflationspolitiken. Finansministerns tidigare påstående att man i framtiden måste räkna med en inte obetydlig inflation har allvarligt minskat tilltron till regeringens vilja och förmåga att upprätthålla ett fast penningvärde. Vad än regeringen säger, eller den socialdemokratiska majoriteten i bankoutskottet underlåter att säga, kvarstår det faktum att den väsentligaste trygghetsreformen fortfarande är att effektivt bekämpa inflationen och de risker för minskad sysselsättning och ekonomisk tillbakagång som inflationen medför. På denna punkt går fortfarande en avgörande skiljelinje — i ekonomisk politik och i trygghetspolitik — mellan regeringens och högerpartiets uppfattning.